Herr talman! Anna Grönlund Krantz har frågat mig vad regeringen lovar att konkret göra för småföretagen nästa år och för att förändra attityder till småföretag. Jag vill inledningsvis peka på att Sverige internationellt sett ligger väl till när det gäller förutsättningar för långsiktig tillväxt och företagande. I World Economic Forums årliga rankning över de mest konkurrenskraftiga ekonomierna placerar sig Sverige nämligen på en tredje plats och Världsbankens Doing Business in 2005 - Removing Obstacles to Growth har Sverige på en nionde plats av 145 jämförda länder när det gäller en sammanvägning av sju olika indikatorer över hur enkelt det är att bedriva näringsverksamhet. Sverige har alltså generellt sett goda ramvillkor för företagande, men det är viktigt att vi också fortsättningsvis har en hög ambitionsnivå i arbetet med att förbättra dessa villkor. För att vi ska bli lyckosamma i det arbetet krävs det inte minst att vi är beredda att pröva nya lösningar, och i den delen spelar förbättrade attityder till småföretagande en stor roll. Häromveckan lämnade regeringen över den årliga skrivelsen om regelförenklingsarbetet till riksdagen med regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen. Handlingsprogrammet innehåller närmare 300 sådana konkreta åtgärder direkt knutna till regelverken som Anna Grönlund Krantz efterfrågar. Skrivelsen innehåller dessutom en redogörelse för de verktyg som kan användas i ett offensivt och resultatinriktat arbete med förenklingsfrågor. Det handlar i den delen om metoder för att mäta företagens kostnader för att administrera regelverken, om ambitiösa mål som ska sättas med början nästa år för att minska dessa kostnader och för att redan nu driva på arbetet med kraft. Det handlar också bland annat om Nuteks nya viktiga roll som resurs i det regelförenklingsarbete som bedrivs på myndighetsnivå. Regeringen vidtar också en rad åtgärder för att förbättra möjligheten för nystartade företag att få en god finansiering, för att skapa positivare attityder till företagande och för att underlätta ägarskiften i företag. När det gäller finansieringen tillskapas en ny struktur för marknadskompletterande finansiering av företag i tidiga skeden. För att främja entreprenörskap har regeringen avsatt 12 miljoner kronor under tre år - från 2002 till 2004 - till ett nationellt program. Nutek har dessutom fått i uppdrag att från 2005 genomföra ett utökat program för entreprenörskap. I början av december fick Nutek i uppdrag att genomföra ett program för att underlätta generationsskiften i företag. Det programmet ska löpa fram till år 2007. När det gäller arbetsgivarens medverkan i det nya sjukpenningssystemet vill jag framhålla att detta system kommer att ha ett golv och ett tak i form av ett högkostnadsskydd och ett fribelopp. Högkostnadsskyddet kommer att vara lika för alla arbetsgivare och innebära att den särskilda sjukförsäkringsavgiften inte tas ut om den är lägre än 12 000 kr per kalenderår och arbetsgivare. En arbetsgivare ska aldrig behöva betala mer än 4 % av sin sammanlagda lönesumma i särskild sjukförsäkringsavgift för ett kalenderår. Avslutningsvis anser regeringen att skatteregler för småföretag och deras ägare ska vara likformiga och enkla . Den reformering av de så kallade 3:12-reglerna som inleddes efter förslag i budgetpropositionen 2004, och som Anna Grönlund Krantz hänvisar till, kommer att fullföljas under nästa år. En särskild arbetsgrupp tillsattes i somras med uppgift att lämna förslag till hur detta bör ske. Gruppen kommer att redovisa resultatet av sitt arbete under januari månad 2005. Ändringar i 3:12-reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2006. Sammanlagt kommer förändringarna i detta regelverk att leda till de skattesänkningar som det också hänvisas till i interpellationen.

Herr talman! När jag kom in i riksdagen år 2002 fick jag veta att det fanns 22 000 sidor med regler för företag. Under mitt första år här tillkom ytterligare 800 sidor. Det är upprörande. Jag delar denna syn med många av de företag som jag har fått besöka under de här två åren. Nu senast var det Medvind i Glimåkra. Det är ett företag som har som syfte att ge långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna praktik och utbildning för att de sedan ska lotsas ut i arbete i företag i närområdet. Det är alltså ett socialt företag som drivs på företagsmässiga grunder. Man bedriver dessutom en daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning enligt LSS. Företagsbesöket var mycket positivt. Man har fått möjlighet att slussa ut många människor till arbeten i närområdet. Men det fanns också en del negativt. Det var de många stuprören. Ett socialt företag har många stuprör - många regler och villkor att verka under. Det är reglerna för företag, AMS arbetsmarknadsregler för de arbetslösa, Riksförsäkringsverkets regler för de sjukskrivna, socialförvaltningens regler för bidragstagare och regler för personer med funktionshinder. Om det sociala företaget dessutom bedriver ett EU-projekt tillkommer ytterligare ett regelsystem att hantera. Det är lätt att tänka sig hur mycket tid och vilken kostnad denna administration kräver. Men vad händer då med den enskilde som hamnar i något av stuprören? Var finns fokus på de enskilda människoödena? Den förda näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken ska väl ändå ha ett gemensamt mål: arbete för så många som möjligt. Hur ska man kunna förenkla och samordna alla dessa regelverk? Jag undrar om ministern har någon åsikt om detta. Jag ska säga några ord om själva sjukpenningssystemet. Jag kan inte se annat än att detta system leder till ökad risk för höga kostnader vid medarbetarnas sjukfrånvaro. Därmed tvingas företagen till en större noggrannhet när de ska rekrytera nya medarbetare. Många har protesterat mot detta system, inte minst handikapporganisationerna. Det blir svårigheter för människor som inte är fullt friska att få ett arbete, och därmed försämras förutsättningarna för den sociala ekonomin i Sverige i stället för att förbättras och underlättas. De sociala företagen tillhör ju också småföretagen. De orkar inte med ytterligare en pålaga i form av ökad kostnad vid sjukfrånvaro. Jag skulle vilja ha ministerns syn på hur vi ska kunna göra det lättare för de sociala företagen i fortsättningen.
Herr talman! När jag lyssnar till Anna Grönlund Krantz verkar det som att det är ett färdigskrivet anförande som hålls oavsett hur verkligheten förändras. Det är kartan som du håller i handen, men verkligheten påverkar den inte. Du väljer själv att påpeka och lyfta fram början på 90-talet. Faktum är att småföretagandet, företagandet och nyföretagandet gick ned mycket kraftigt under den period som Anna Grönlund Krantz vill lyfta fram som något slags ideal. Därefter har det gått upp och ligger nu på 35 000 nya företag per år. Nu får vi de första tecknen på att företagande ökar igen. Det ser jag som oerhört viktigt. ITPS följer detta noggrant, och är den myndighet som bäst kan skilja ut vad som är ett riktigt nyföretagande och vad som exempelvis bara är omregistrering av gamla företag. Den andra del där verkligheten och kartan skiljer sig åt är beskrivningen av Sveriges utveckling. SCB kom förra veckan inte med kartan utan med sin bedömning av verkligheten när man kom med de senaste tillväxtsiffrorna för Sverige. Det tredje kvartalet har svensk ekonomi det senaste året vuxit med 3,9 %. Därmed har vi en av de högsta tillväxttakterna i Europa, högre än Finland och högre än många andra länder i Europa som tidigare har kännetecknats av hög tillväxt. Det är något att glädja sig åt. Det är framför allt drivet av vårt skickliga näringsliv som ökat exporten mycket kraftigt, trots att den svenska kronan samtidigt har ökat i värde. Det är både stora, små och medelstora företag som exporterar mer. Bytesbalansöverskottet i år kommer att bli ca 160 miljarder kronor. Det tyder på att Sverige har en konkurrenskraft när det gäller företagande, produktivitetsförändringar och en kvalitet i produktionen som är mycket stark. Jag vill ägna en stor del av näringspolitiken åt att fortsätta stärka företagandet i Sverige. Vi ska vara stolta över våra stora företag. De betyder mycket för oss. De är en ryggrad i ekonomin. Men vi behöver stimulera nyföretagandet, och det vill jag göra med ett brett åtgärdsprogram. En åtgärd är att konkret förenkla och förbättra servicen till företagandet. Det handlingsprogram som vi har lämnat till riksdagen med 291 åtgärder är just konkreta stora och små förändringar som sammantaget kommer att innebära en bättre vardag för våra företagare. Det handlar om alltifrån förenkling av regler, förbättrad service och tillgänglighet, färre blanketter, minskat uppgiftslämnande, ett ökat samarbete mellan myndigheter, som inte minst är viktigt när det gäller att underlätta för företagen, och förkortade handläggningstider. Ett gott exempel är hur det har gått att förenkla möjligheten att bilda ett företag. I dag kan man direkt på Internet komma till en gemensam hemsida för skatteverk och bolagsverk där man på en och samma gång kan registrera sitt företag - en väsentlig förbättring mot förr. Men här ska vi driva vidare, och här har vi ett handlingsprogram. Det andra handlar om att se till att förstärka finansieringen i de tidigare skedena, till exempel såddfinansieringen där marknaden inte riktigt har kraft att bidra därför att det är för stor osäkerhet. Här kommer vi inom kort att realisera en ny organisation som bidrar till såddfinansiering för nya företag. Ett tredje område är just attityder till företagandet. Häromdagen fattade regeringen beslut om ett program på 45 miljoner kronor per år för att i gymnasieskola och högskola arbeta med entreprenörskapsfrågorna för att stimulera den unga generationen till ökat företagande. Sedan har vi vägen ut på exportmarknaderna där regeringen kommer att ta initiativ för att stötta vägen fram för att tidigt komma ut på exportmarknaderna, en nog så viktig åtgärd för små och medelstora företag som behöver växa. Jag återkommer till frågan om det sociala företagandet i mitt nästa inlägg, för nu är min talartid slut.

Herr talman! En tidningsrubrik är "Regler kostar miljarder", och i notisen ser jag att enbart momsen kostar företagen 555 kr per anställd att hantera, enligt Nuteks mätningar. Något som däremot inte kostar miljarder och som skulle kunna underlätta för många småföretag, även de sociala företagen, är Centerpartiets program för de arbetshandikappade. Vi vill göra större arbetsinriktade insatser för dem. De ska få fler lönebidragsplatser. Vi vill också öka det nuvarande lönebidraget och också göra det möjligt för människor upp till 67 års ålder, och inte som i dag till 65 års ålder, att få lönebidrag. Det skulle medföra ytterligare 5 300 lönebidragsplatser. På DN Debatt den 1 december kunde vi läsa om hur näringsministern ville se fler växande företag, hur han betonade hur viktigt det är att stimulera kreativitet och förnyelseförmåga. Jag undrar då om det i denna vision också ingår en satsning på de sociala företagen.
Herr talman! Anna Grönlund Krantz fortsätter att läsa från sin karta som naturligtvis aldrig påverkas av verkligheten. Ståndaktigt beskriver hon Sverige som eländigt ekonomiskt - det går dåligt på alla möjliga sätt. Samtidigt ser vi att Sverige i Europa har högre tillväxt än de flesta andra medlemsländer i Europeiska unionen. Jag har en väldigt stark övertygelse om att vi behöver jobba hårt för ökat företagande i Sverige. Det behövs av många skäl. Ett av skälen är naturligtvis att våra storföretag i dag är globala aktörer. De investerar både i Sverige och globalt. Vi behöver en stark, livskraftig småföretagarsektor i Sverige. Det tror jag att vi kan åstadkomma på många olika sätt. Jag tror att det är väldigt viktigt att förändra attityder. Det sopar Anna Grönlund Krantz bort med ett handslag. Jag tycker till exempel att Ung Företagsamhets verksamhet ute i gymnasieskolorna är viktig. Unga människor i gymnasieskolan erbjuds att tillsammans med duktigt folk från en organisation som Ung Företagsamhet få starta ett företag. De får prova på hur det är att testa en affärsidé ända fram till att under gymnasieperioden också avveckla ett företag. Det är en stor insats de gör med stöd av det offentliga. Jag vill att vi ska ha mer av sådan verksamhet ute i gymnasieskolor och ute i högskolor. Jag vill också fortsätta att driva på, som jag har gjort under många år, företagsamheten och entreprenörskapet kring våra universitet och högskolor. Det räcker inte att, som Anna Grönlund Krantz, bara säga att det där är redan fixat, alla vill starta företag. Det behövs också en professionell struktur på högskolan för att stötta företagandet: teknikbyar, rådgivning, duktigt folk som kan beskriva vad det handlar om när det gäller patentering, marknadsundersökningar. Att ha den passiva attityd som Anna Grönlund Krantz har, att det handlar om en och annan skattesänkning och sedan bara sitta och vänta, tror jag inte alls på. Där har vi också sett en mycket intressant utveckling av företagande kring våra universitet och högskolor, exempelvis i Luleå men också i Lund, Göteborg och Dalarna. Det är mycket intressant och viktigt. Där har vi mycket kvar att göra, i fråga om såddfinansieringen, attitydpåverkan och det stora program som vi nu har lanserat med konkreta åtgärder för att förbättra servicen - inte bara stolta proklamationer, som Anna Grönlund Krantz har gjort under ett antal år i riksdagen utan att någon gång bli särskilt konkret. Det handlar om ett konkret handlingsprogram för att förbättra servicen och förenkla vardagen. Sedan ska vi sätta upp mål. Men det kan vi inte göra med någon trovärdighet, Anna Grönlund Krantz, om vi inte vet hur utvecklingen blir. Om man bara sätter upp ett mål, stolt i talarstolen, och inte vet om vi är på väg mot målet eller inte och i vilken takt så blir det meningslöst. Vi lär oss från de länder som är allra duktigast på det här området, till exempel Nederländerna, som har legat långt framme när det gäller att arbeta med regelförenklingar. Vi samarbetar med Danmark och Norge, där vi har gemensamma metoder för att kunna mäta hur utvecklingen är. Det kanske låter byråkratiskt för Anna Grönlund Krantz, men vi lär oss av de bästa. Det ger en drivkraft och sätter en press och gör att man kan sätta upp mål med trovärdighet. Så välkommen in i ett mer seriöst arbete för regelförenkling än att bara ha proklamationer! Lars-Ivar Ericson tar upp en väldigt viktig fråga, det sociala företagandet, ett företagande som ju är kopplat till vår välfärdssektor och har vuxit under senare år. Vi har ett entreprenörskap kopplat till vård och omsorg. Vi har det kopplat till utbildning, som jag ser mycket positivt på. Det är klart att finns det diskussioner och idéer om hur vi kan stimulera detta ytterligare är jag mycket intresserad av en sådan diskussion. Det viktiga när det gäller välfärden är att grunden för den, allas lika rätt, ligger i botten. Men självklart kan också småföretagsamhet och olika typer av företagslösningar bidra till att utveckla den gemensamma sektorn.

Herr talman! Jag måst säga att jag är lite besviken. En hel interpellationsdebatt och inga konkreta förslag från Folkpartiet om näringspolitiken. Jag redovisar ett program. Jag får inte en kommentar till de konkreta åtgärder som handlar om allt från finansiering i tidiga skeden och attitydpåverkan till stöttning ut på exportmarknaderna - ingen kommentar! Vad hittar man i själva verket när man tittar på Folkpartiets näringspolitik? Det som sticker ut är en mycket kraftig neddragning av de resurser som finns till forskning och innovationssamarbete med små och medelstora företag i Vinnova, en viktig myndighet under Näringsdepartementet. Där slaktar Folkpartiet budgeten med 300 miljoner kronor. Det kommer konkret att innebära sämre framtidsmöjligheter för bioteknik och att företagsamhet där man samverkar mellan stat och näringsliv för att skapa produkter som kan lyfta på marknaderna får avslutas. Detsamma gäller inom telekommunikationer, ett område som inte minst är viktigt i Luleå. Där får man också avbryta forskningsprojekten i samverkan mellan små och medelstora företag och staten. Inom nanoteknologin är det likadant. Näst intill en tredjedel av en viktig myndighet som i direkt samarbete med företag finansierar spetsforskning för att ta fram nya produkter och tjänster drar man undan. Det är det enda konkreta i Folkpartiets budget som direkt påverkar företagsamheten, och det gör det väldigt kraftigt negativt. Också Anna Grönlund Krantz insats i dag visar att det handlar väldigt mycket om ord. När det gäller regelförenkling vill jag ju se till att vi får ett seriöst arbete som lär av de bästa i Europa när det gäller regelförbättringar. Nederländerna är ett sådant land. Danmark och Norge samarbetar vi tätt med. Då ska man sätta upp mycket ambitiösa mål, men då ska man också ha mätt upp vilken situation vi har i utgångspunkten. Annars blir det ju alldeles omöjligt att använda sig av de målen på något konkret sätt. Det är min ambition. Det ska vara konkret och användbart och sätta press så att vi får en förbättrad regelbörda.